Herr talman! Jag ställde inte några krav beträffande vissa punkter som jag hade med i mitt anförande och som jag också hade med i interpellationstexten, exempelvis att Mujibur Rahman — om han fortfarande lever är han i varje fall i dödsfara — skall friges liksom andra politiska fångar. Jag ställde inte det kravet kategoriskt, därför att utan att känna till något utgår jag ifrån att svenska regeringen verkligen agerar också bakom kulisserna och inte bara offentligt och gör vad den kan för de politiska fångarna i Östbengalen. En fråga som tagits upp här men som jag anser att man skall akta sig för att blanda in i frågan om Bangla Desh är Biafrafrågan. Jag skall inte dra upp den debatten nu igen. Det är en stor principiell skillnad på den frågan och frågan om Pakistan. Det skulle leda till orimliga konsekvenser om man nu började peta sönder de statsbildningar som ursprungligen var syntetiska, såsom Nigeria och dessa andra afrikanska stater, där stormakterna bara drog ett streck på kartan varpå staten fick ett namn och en gräns som inte tog hänsyn till stamförhållanden, till etniska eller andra förhållanden. Vi skulle komma i en orimlig och farlig situation i världen, om man nu skulle börja ändra på gränserna. Men Pakistan är ingen gammal statsbildning. Pakistan bildades 1947, och t.o.m. namnet Pakistan är ett fantasinamn som kommer av begynnelsebokstäverna i de provinser som bildar staten. Själva tanken på en stat som Pakistan är också av ganska färskt datum — jag tror den först kom fram någon gång omkring 1930.

Det är bara 24 år sedan Pakistan bildades och denna stat har sedan utvecklats på ett sätt som inte alls har stärkt de mycket bräckliga band som fanns från början.

Staten Pakistan, som alltså redan från början var en mycket egenartad konstruktion, kan inte FN-stadgan eller någonting annat hålla ihop. Det är en befrielserörelse på gång i Bangla Desh, och den har vi anledning att stödja på alla sätt. Jag hoppas att den segrar så snabbt att flyktingarna kan komma tillbaka innan de, som fru Nettelbrandt sade, fastnar i flyktinglägren med alla de konsekvenser som det får. Det som närmast gjorde att jag tog till orda igen var herr Alemyrs förslag, som jag tycker är alldeles utmärkt. Eftersom USA håller i gång kriget och massakrerna genom att vara den stormakt som ger det avgörande militära stödet till Västpakistan, är det trycket på USA som är det väsentligaste i sammanhanget. Där hoppas jag att regeringen agerar snabbare än när det på sin tid gällde Indokina — regeringen har nu där en hållning som jag i stora stycken uppskattar mycket, men den kom många år efter att det hela hade börjat. Om den svenska regeringen i fråga om Pakistan visar en resolut inställning och börjar öva tryck på USA genom alla tänkbara kanaler och om många andra regeringar också offentligt och genom andra kanaler övar tryck på USA kan det bli av avgörande betydelse. Dessutom bör självfallet militärjuntan i Västpakistan isoleras och befolkningen i Bangla Desh bör få känna att den har världsopinionens stöd.

Herr talman! Jag vill gärna varmt instämma i min kollega Stig Alemyrs beskrivning av de enorma prestationer som den indiska regeringen har gjort för att ta det ansvar som vi egentligen inom hela världen borde ta på oss, fastän vi tycker att vi kommer ifrån det genom att vi befinner oss på så långt avstånd från det. Jag kan däremot inte lova herr Alemyr att avstå från att ständigt ”pusha” på i denna fråga intill dess vi har uppnått en tillfredsställande lösning, såväl politiskt som humanitärt. Jag tror rent av att herr utrikesministern kan ha nytta av att en opinion inom Sverige driver på när man på det internationella planet vidtar åtgärder i de här frågorna. Det var också därför som jag såg det som glädjande att utrikesministern hade så riktigt uppfattat den positiva synen från interpellanternas sida — för det var verkligen avsikten. Sedan, herr utrikesminister, vill jag säga att det är väl ingen här i debatten — om jag har hört rätt — som har bestritt bestämmelsen i FN-stadgan om förbud emot ingripande i enskilda staters inre angelägenheter. Men det är ju inte det frågan här har gällt, utan det är om detta över huvud taget är att betrakta som en inre angelägenhet. På den punkten tycker jag det skulle vara av stort intresse att få en slutlig konkretisering från utrikesministern; den har jag inte uppfattat att vi ännu har fått. När 10 miljoner människor drivs ut till ett annat land, när det landet får ta hand om dem och hela världen får ett ansvar — är det ett lands inre angelägenhet? Det är just tolkningen av stadgan som är den intressanta frågan, inte alls att stadgan existerar. Jag hörde inte heller att utrikesministern sade något om varför det var möjligt på sin tid att starkt reagera i FN emot apartheidpolitiken i Sydafrika men icke är möjligt att betrakta det som vi nu upplever som en fråga där reaktionen kan gå lika långt och åtgärder kan vidtas. Är det inte också riktigt, herr utrikesminister, att det erfarenhetsmässigt har visat sig att långvariga flyktingvistelser ger upphov till direkta krigsrisker? Det är jui sig självt ett kriterium på att det finns skäl för ett ingripande från FN. Jag vill gärna upprepa vad flera här har frågat om, eftersom jag tycker det är värdefullt att i denna kammare — vi är ju ändå inget FN — få en precisering av utrikesministerns egen principiella inställning till de här frågorna. Anser inte utrikesministern att militärrättegångarna bör inställas, att Mujibur Rahman och de övriga politiska fångarna bör friges, att frågan om Östbengalens ställning skall avgöras i former som garanterar respekt för befolkningens i val uttalade vilja och rätt till självbestämmande? Om vi är överens om de här principerna och flera som har varit före i sammanhanget, då kan vi ju sedan diskutera vilka procedurer som är önskvärda och vilka som är möjliga internationellt sett. Jag efterlyser alltså i klara verba utrikesministerns egen grundinställning i de här viktiga frågorna.

Herr talman! Om man ger utrikesministern ett lillfinger så tar han hela handen! Här kommer jag med ett litet nätt förslag och så överdriver han våldsamt och säger att herr Werner i Malmö vill ha ett nytt FN. Det vill visst inte herr Werner ha — utom måhända i den meningen att han vill ha ett FN där länderna i FN-familjen följer stadgan eller rättare har en enhetlig tolkning av dess innebörd. Utrikesministern säger att Förenta nationerna skulle upphöra, om man gav möjlighet att ingripa när staterna förlöper sig på sätt som skett. Vi har ju den möjligheten redan genom säkerhetsrådet. Men det är därför att vi har så olika tolkningar av stadgan om inblandning i interna angelägenheter som ingenting sker. Det kan ju inte vara rimligt att vi fortsätter årtionde efter årtionde och låter den ena konflikten efter den andra passera — sådana konflikter som FN är till för att lösa. Något måste göras, och det var därför jag tillät mig föreslå utrikesministern att initiera en omprövning av innebörden i den nämnda stadgan,

Herr talman! Det var väl litet ledsamt, även om det kanske var naturligt, att Krister Wickman anslöt sig till herr Alemyrs slutord: att man inte skall driva på genom att kritisera. Min mening är att om man anser att regeringen gör för litet på ett område, då skall man kritisera för att få till stånd en förändring och för att få skarpare uttalanden gjorda. Jag hälsar därför med stor glädje att Bangla Desh-rörelsen i Sverige är så aktiv, att FPU gör en särskild kampanj just om Bangla Desh de här veckorna och att en rad tidningar vill gå längre än vad utrikesministern vill göra. Cecilia Nettelbrandt och jag har haft samma målsättning i den här diskussionen, Det är inte någon motsättning, herr Wickman, mellan å ena sidan kritik och å andra sidan konstruktiva förslag och positiv vilja; det har ju den här debatten klart visat. Jag tycker fortfarande inte att Krister Wickman har talat klarspråk vad gäller FN-stadgans tolkning. Han hänvisar till sitt FN-tal, där det bara står så här: ”Följderna av konflikten har fått en så allvarlig omfattning att det finns skäl att instämma i vad generalsekreteraren sade i sin rapport att dessa nödvändigtvis måste vara en angelägenhet för den internationella gemenskapen. FN har bland flyktingarna i Indien inlett — — —.” Jag menar att det bara är halva steget. ”En angelägenhet för den internationella gemenskapen” — det är inte att säga klart ut att detta är ett hot mot internationell fred och säkerhet i FN-stadgans mening. Men vi får tydligen inte klarare besked av utrikesministern i dag. Sedan är jag också ledsen över att utrikesministern inte ens reagerar på och säger någonting om dessa övriga krav som fru Nettelbrandt och jag ställt gång på gång. Kräv att Västpakistan skall dra tillbaka sina trupper. Fördöm terrorn, Kräv frisläppande av de politiska fångarna, Protestera mot planerna på en rättegång mot Mujibur Rahman! Vad är det, herr Wickman, som hindrar den svenske utrikesministern att just nu gå upp i den här talarstolen och säga att det icke får bli en politisk rättegång mot Mujibur Rahman?
Herr talman! Jag såg att herr talmannen fattade klubban, och jag skall inte svara en gång till på alla de frågor jag har fått. Det finns inte någon ovilja från min sida, fru Nettelbrandt, att svara. Men faktum är att svaren på de frågor som gång på gång upprepas redan har lämnats, dels i mitt interpellationssvar, dels i mina tidigare inlägg, och jag ber att få hänvisa fru Nettelbrandt till dessa. När det gäller rättegången mot Mujibur Rahman vill jag bara säga att den svenska regeringen — precis som herr Takman gissade — har gjort framställningar i Islamabad just i detta sammanhang.

Att den västpakistanska regeringen skall ha respekt för folkets i demokratisk ordning uttryckta vilja har jag sagt så många gånger att jag icke kan uppfatta det insinuanta upprepandet av er fråga på annat sätt än att ni trots ert engagemang för själva saken — för det har ni — förleds något litet till sidomanövrer. Jag hoppas att den här debatten nu skall kunna sluta och att det — därmed sträcker jag ut handen till fru vice talmannen — bör vara vårt gemensamma intresse att nå en lösning av denna stora och tragiska konflikt. Det bör också vara slutvinjetten på denna kanske alltför långa interpellationsdebatt.
Herr talman! Jag uppfattar vad utrikesministern sade i sitt senaste inlägg — att man gjort framställningar i Islamabad i den här frågan — som att herr Wickman har samma uppfattning som jag om att fördöma de planerade rättegångarna mot de politiska fångarna och mot Mujibur Rahman, och att han är beredd att arbeta för samma sak intensivt och aktivt. Jag är ledsen över att det tog så lång tid att pressa fram det, men jag tackar ändå för det sista svaret.

Herr talman! Herr Signell har frågat om jordbruksministern är beredd att medverka till en översyn av nuvarande utbildning av hälsovårdsinspektörer — i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende — i samband med att huvudmannaskapet för denna utbildning överflyttas till statens naturvårdsverk. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med anledning härav får jag anföra följande. Genom beslut den 23 januari 1970 har jag tillkallat en utredning med uppdrag att verkställa en översyn av hälsovårdsinspektörsutbildningen. Enligt vad jag inhämtat från utredningen kommer förslag om en utbyggd och fördjupad hälsovårdsinspektörsutbildning att läggas fram under nästa år, Därvid kommer hänsyn att tas till bl.a. den skärpta livsmedelsoch miljöskyddslagstiftningen. Utredningen kommer också att redovisa en beräkning av det framtida behovet av hälsovårdsinepsktörer, Dessutom kommer utredningen att ta upp frågan om utbildningens framtida organisation och förläggning.

Herr talman! Det har sagts att huvudanförandena i denna debatt bör begränsas till omkring 30 minuter, Det är praktiskt omöjligt att på denna tid både svara alla oppositionspartierna och framföra det jag själv förberett. Jag har därför valt att inleda för att sedan kunna ägna mig åt att kommentera oppositionspartiernas synpunkter. Det ger dem också litet mera repliktid. Dagens debatt får sin prägel av situationen på arbetsmarknaden, Läget väcker oro och bekymmer i många hem. Låt mig likväl börja med att konstatera: Såvitt man kan bedöma är sysselsättningen i Sverige högre än i något annat jämförbart industriland. Det har gällt under senare år. Det gäller även i dag. Naturligtvis är den internationella statistiken som alltid bristfällig. Men den visar dock att inget land har en högre andel av den vuxna befolkningen i arbete. Orsakerna är inte svåra att finna. Vi har många gifta kvinnor på arbetsmarknaden. I Sverige har inte mindre än 60 procent av gifta kvinnor under 65 år förvärvsarbete. För tio år sedan var det 40 procent. Det betyder ett tillskott av 100 000 människor på arbetsmarknaden. I USA är motsvarande andel 42 procent, i många länder ännu lägre. Vi har vidare genom den aktiva, uppsökande arbetsmarknadspolitiken kunnat bereda arbete åt 10 000-tals människor, handikappade och många andra, som för tio år sedan knappast kunde drömma om att gå ut på arbetsmarknaden. De har i dag arbete. Den arbetsmarknadspolitiken har dessutom gett möjlighet till kraftfullt ingripande mot strukturproblem och regionala svårigheter. Detta resultat har kunnat nås därför att insatserna för den fulla sysselsättningen ständigt vidgats. År efter år har resurserna till arbetsmarknadspolitiken ökat. År efter år har nya åtgärder satts in, nya instrument prövats. Inte därför att vi haft en rekordartad arbetslöshet — större delen av efterkrigstiden har vi tvärtom haft högkonjunktur — utan därför att vi hela tiden höjt ambitionsnivån när det gäller människornas rätt till arbete. Det är framför allt en fråga om värderingar och samhällssyn. För den fackliga och politiska arbetarrörelsen finns det ingenting som är viktigare än sysselsättningen. Denna värdering, som har sin rot i människornas egna upplevelser av otryggheten, har fått genomslagskraft också därför att den är ekonomiskt klok. Att människor får arbete för hela samhället framåt, ökar framstegen, minskar orättvisorna. Även grupper som inte utsätts för arbetslöshetens gissel får sina villkor förbättrade om alla har sysselsättning. Vi har aldrig litat till att marknadskrafternas fria spel skulle lösa sysselsättningsproblemen, Det har behövts ett aktivt samhällsinflytande. Vi har heller inte nöjt oss med att vänta på katastrofen och hoppas på revolutionen. Vi har tvärtom aktivt och positivt arbetat inom blandekonomins ram, Det har varit och är fråga om en praktisk reformpolitik. Det är bakgrunden till att vi satsat hårdare än andra på arbetsmarknadspolitiken. Jag säger på intet sätt detta för att förringa dagens besvärligheter. Det ger tvärtom en skarp belysning av problemen. Dagens verklighet stämmer inte överens med vår målsättning. Trots en hög sysselsättning är vi inte beredda att acceptera en arbetslöshet av den omfattning som nu råder. Arbetslösheten är ett ont. Men perspektivet är viktigt. Det ger vägledning när det gäller att bedöma vilka metoder som skall komma till användning för att lösa dagens problem, Det ger besked om att dagens åtgärder måste sättas in i en långsiktig strävan. Vi måste sätta in konjunkturstimulerande åtgärder för att motverka en avmattning av efterfrågan inom landet och en vikande internationell konjunktur. Så långt är det klart. Men tro inte att detta är till fyllest eller att det inte är förenat med risker. Vid en av de senaste räkningarna visade det sig att mer än en tredjedel av de arbetslösa var över 60 år. Hur många av dessa äldre tror ni får arbete vid en allmän påspädning av köpkraften i samhället? Hur många av dem kommer att gå utan arbete även under en brinnande högkonjunktur? Erfarenheten 1969-1970 visade ju en kvardröjande, långvarig arbetslöshet för många äldre. Risken är att den situationen uppstår igen. Vi har lärt oss att det krävs särskilda och stora samhällsinsatser, t.o.m. lagstiftning, till skydd och stöd för den äldre arbetskraften. Många företag på hemmamarknaden kämpar med en utomordentligt hård konkurrens från utlandet. En ökad efterfrågan riskerar att främst gå till ökad import. Det hjälper inte dessa företag. Däremot kan man stödja dem att rationalisera, utbilda, marknadsföra, bli mera slagkraftiga i konkurrensen, så som genom industriministerns meddelande häromdagen om en förestående utvecklingsfond för vissa branscher och bidrag till deras utbildning och marknadsföring. För dem är det mer effektiva pengar. Våra exportföretag kämpar i en kärv konkurrens i ett dåligt internationellt konjunkturläge. De måste kunna klara en ökad lagerhållning fram till den tid då konjunkturen vänder, de behöver bygga ut sin kapacitet och sin långsiktiga ekonomiska slagkraft genom ökade investeringar. Det sker inte genom att generellt öka köpkraften. Vi bör undvika att stimulera konjunkturen på sådant sätt att vi om något år går rakt in i en överkonjunktur med överhettning och inflation, samtidigt som en stor grupp människor fortfarande står utan arbete. Det finns skäl att varna för det i dag. Vi bör också slå vakt om vår bytesbalans så långt möjligt. Därför bör vi undvika att stimulera en ökad importefterfrågan som inte leder till en förstärkning av vår egen ekonomiska kapacitet. Det finns skäl att i dag även varna för detta. Detta är orsaken till att regeringen i sin ekonomiska politik lagt tyngdpunkten vid att sätta in åtgärder som snabbt kan ge arbete, att öka stödet till särskilt utsatta grupper och regioner, att långsiktigt stärka vår ekonomiska kapacitet. Vi började sätta in stimulansåtgärder redan vid årsskiftet då de första tecknen på konjunkturavmattning visade sig. Kreditrestriktionerna lättades. Räntan sänktes. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förstärktes. Särskilda skattelättnader medgavs industrin. Under våren gavs igängsättningstillstånd för byggnadsprojekt om över en miljard kronor. Ramarna för bostadsbyggandet vidgades. Statliga och kommunala industribeställningar lades ut. Investeringsfonderna släpptes. Under sommaren släpptes investeringsfonder även för lagerinvesteringar, och skatteavdraget för maskininvesteringar höjdes till 20 procent. Det offentliga byggandet och investeringar i de statliga verken ökades, anslagen till beredskapsarbeten vidgades kraftigt, lånetaket höjdes, räntan sänktes ytterligare. Fram till september ger de vidtagna selektiva ätgärderna enligt AMS:s beräkningar en samlad effekt av 150 000 direkta sysselsättningstillfällen i februari 1972. Därtill kommer de indirekta effekterna om måhända ytterligare 100 000 arbetstillfällen. Dessa åtgärder beräknas utlösa en ökad efterfrågan på över 5 000 miljoner kronor. Redan detta är en hårdare satsning än under någon tidigare konjunkturavmattning här i landet. Så kom de internationella överläggningarna om valutasituationen efter den amerikanska nya ekonomiska politiken. Arbetsmarknadsstyrelsen kom med sin bedömning av sysselsättningen under vinterhalväret. Konjunkturinstitutet färdigställde sina prognoser. I det läget bedömde regeringen att en ytterligare stimulans av efterfrågan i storleksordningen 2 000 miljoner kronor var erforderlig. Det är bakgrunden till de förslag som regeringen nu förelagt riksdagen för behandling. De följer tidigare riktlinjer: Åtgärder för grupper som särskilt behöver stöd — pensionärer och barnfamiljer. En kraftig överföring till kommunerna på 500 miljoner kronor för åtgärder som kan ge snabb effekt för sysselsättningen. Satsningen på en bättre miljö, för att utnyttja ledig kapacitet att bekämpa nedsmutsning och förstörelse. Och framför allt en serie åtgärder som syftar till att stimulera industrin att utnyttja och bygga ut sin kapacitet — obligationslånen och krediterna, lagerstödet, energiskatten, investeringsavdraget för maskininvesteringar. Vårt mål har varit att demokratiskt förankra förslagen i vår rörelse. Det socialdemokratiska storrådslaget i september diskuterade i 21 utskott åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Vi fick utförliga rekommendationer. Regeringens förslag den 14 oktober följer såväl i den principiella uppläggningen som när det gäller de konkreta förslagen på punkt efter punkt storrådslagets rekommendationer. Storrådslaget har därmed direkt och omedelbart påverkat politiken. Vi har ett samlat parti bakom oss när det gäller inriktningen av politiken på direkt sysselsättningsstödjande åtgärder. Det är en självklar uppgift för oppositionen att kritisera regeringen. Det är heller inte ägnat att förvåna om kritiken blir särskilt hörbar i lägen där vi står inför konkreta svårigheter. Naturligtvis finns det också en ambition att komma med alternativa förslag. Så har också på senare tid oppositionsförslagen singlat tätt som höstlöven. Herr Helén inledde med sitt utspel på folkpartiets landsmöte. Han tog i det läget inte kontakt med de andra borgerliga partierna för att söka forma en gemensam linje. Det förefaller som om det då var viktigare att vinna en poäng mot de andra borgerliga partierna — en s.k. profilering — än att söka forma ett trovärdigt alternativ till regeringspolitiken. Det säger sig självt att dessa inte kunde bli särskilt trakterade av den behandlingen, Så de kom med egna utspel. Den borgerliga splittringen i ett läge där människor förväntade handling skapade missmod och besvikelse bland era egna anhängare. Därom har vi fått otaliga vittnesbörd i tidningsartiklar, insändarspalter, mötesreferat. Ni måste naturligt nog ha känt er svårt plågade av denna opinion. Jag sade för några veckor sedan att den splittringen kan bli farlig för politikens anseende och därmed bli till skada för oss alla. I goda tider kan partipolitiska turer vara rätt oskyldiga. I allvarliga tider, då människor vill ha besked, alternativ, någonting att hålla fast vid, kan de skada tilltron till det demokratiska systemets handlingskraft och vitalitet. I ett sådant läge vill människor att man så långt möjligt skall samla krafterna.

Så tycks inte bli fallet. De borgerliga partierna har velat överbrygga sin inbördes splittring. Det kan man förstå. Men den ena villan har blivit värre än den andra. Ty de har nått enighet genom att stapla alla sina olika förslag ovanpå varandra, Då är det självfallet lätt att bli enig. Men resultatet vore förödande för vår ekonomi. De borgerliga godtar tydligen hela regeringens förslag som innebär ytterligare påspädning med ungefär 2 miljarder kronor. Utöver detta vill de ta bort arbetsgivaravgiften, sänka momsen med 4 procent, sänka räntan, dra på en allmän låneexpansion, införa ytterligare investeringsavdrag samt överväga ytterligare överbud på regeringens förslag. Detta skulle, såvitt vi hittills kunnat se, innebära en försvagning av budgeten med 3 1/2 å 4 miljarder kronor utöver regeringens förslag. Detta är ekonomiskt lättsinne. Det skulle kunna kasta oss ut i en rekordhög inflation i ett läge där vi får svårt nog att hålla prisstegringarna tillbaka. Vi skulle i ett slag kunna rasera den förbättring i bytesbalansen som vi uppnått. De borgerliga talar om sänkt ränta. Men med en så försvagad finanspolitik skulle riksbanken, sin plikt likmätigt, snart bli tvingad att aktualisera en skyhög ränta och järnhårda kreditrestriktioner för att torka upp den väldiga överlikviditet som skapats. Det är en minst sagt egendomlig centerpolitik. Det kan inte finnas någon samhällsekonomisk bedömning bakom detta förslag. Det finns inte något stöd för det, t.ex. i konjunkturinstitutets rapport. Det är inte omsorg om samhällsekonomin, utan tvånget att till nästan varje pris bli eniga, som drivit er samman, Ni har köpt den enigheten till ett mycket högt pris. Ni tycks förlita er på att ingen skulle behöva betala det priset. Men det är beklagligt att ni skall försöka lösa era inbördes motsättningar på den svenska ekonomins bekostnad. Det kan synas populärt att förorda ytterligare väldiga påspädningar av köpkraft, att framträda som goda gåvors givare till olika grupper och intressen. Men man behöver inte vara någon spåman för att förutse en morgondag när vi står inför kravet på kärv återhållsamhet med nya utgifter och betydande svårigheter att skaffa inkomster till de utgifter för pensioner och annat som måste fram, Vi står där redan nu i budgetarbetet. Det är lätt att skapa hål i budgeten. Det är betydligt svårare att täppa till dem igen. Det tar tid. Och då blir alternativet höjda räntor och en hård kreditåtstramning som sannerligen inte för några glädjebud med sig till företagare och hyresgäster och andra. Ty det kommer ju en morgondag. Och det långsiktiga perspektivet är ofrånkomligt. Det ligger ingen falsk skrytsamhet i konstaterandet att det här landet på många sätt har det väl förspänt. Vi har en slagkraftig industri och en utomordentligt kunnig och yrkesskicklig befolkning. Trots höga skatter har vi den näst USA och möjligen Canada högsta privata konsumtionen i världen. Vi har samtidigt haft styrkan att satsa hårdare än de flesta på sjukvård, utbildning, bostäder och andra av samhällets tjänster för medborgarna. Vi har fred och stabilitet i våra relationer med omvärlden, Dessa enkla ting behöver stundom sägas. Ibland har jag en känsla av att en nödvändig samhällskritik förfaller till en gnällig kverulans av konservativ typ eller till ett rent destruktivt försök att undergräva förtroendet för våra demokratiska institutioner. Jag har inget emot att man kritiserar. Det trista är när ur det allmänna testuggandet och det allmänna snömoset nästan aldrig framströmmar ett enda konstruktivt förslag. Men vi har samtidigt problem både som nation och för enskilda medborgare. Konjunkturen förändras snabbare nu än tidigare under efterkrigstiden. Det ökar kraven på den ekonomiska politiken. Samtidigt har vi en decentraliserad ekonomi, där en stor del av besluten fattas av organisationer, arbetsmarknadens parter, ute i företagen. Den ekonomiska politiken kommer sannolikt att bli svårare än hittills. Vi ser fram mot ett europeiskt samarbete inom en stormarknad som omfattar 300 miljoner människor. Det innebär en jättechans för svensk industri. Men det kan betyda påfrestningar för branscher, regioner, enskilda människor. Det skärper kraven på arbetsmarknadspolitiken. Sysselsättningen måste öka och tryggheten förstärkas. Låginkomstutredningen visar hur stora våra inkomstskillnader är. Men den visar också något mer. Den visar vilken avgörande betydelse sysselsättningsvolymen har för inkomstfördelningen. De som har låga inkomster har det i hög grad därför att de inte har så mycket arbete som de skulle önska. Låginkomstutredningen slår sönder myten om att utjämning är ett hot mot arbetsvilja och framsteg. Om vi kan öka sysselsättningen så minskar inkomstklyftorna, tillväxten ökar, våra framsteg går snabbare. Det är i grunden fråga om att skapa ökad trygghet i arbetslivet och att skapa fler arbetstillfällen. Här öppnar sig nya perspektiv för en politik i enlighet med arbetarrörelsens bästa traditioner. För att lösa våra framtidsuppgifter måste industrin byggas ut. Vi är och mäste förbli ett industriland. Det är nödvändigt för sysselsättningen och för att vår handelsbalans långsiktigt skall stärkas. Därför måste vi ge förtur åt industrins investeringar inte bara detta år utan även nästa år och åren därefter. Det kan endast ske om alla parter i samhället är beredda till medverkan för att skapa framtiden och förnya produktionslivets villkor. Men det räcker inte. Industrin har svårt att skaffa folk. Den tendensen gör sig gällande även i lågkonjunkturer. Ungdomen skyggar för industriarbetet. Över detta har vi ingen anledning att moralisera. Det finns konkreta skäl. Som jag sagt förut i kammaren: De vill undvika ett arbete där de känner otrygghet för jobbet, lönen sjunker i 4S5-årsåldern, de upplever hälsorisker och snabb förslitning, sociala orättvisor på arbetsplatsen, bristande inflytande över sin miljö och sin arbetssituation. Därför måste vi förnya människornas villkor i produktionen. Det är en stor uppgift. Vi har byggt ut den offentliga sektorn för att ge ungdomen utbildning, de sjuka vård, de gamla trygghet. Det är långt ifrån fullbordat. Men allt detta ligger utanför den egentliga produktionen. Skall vi gå vidare och förbättra människornas villkor kommer produktionslivet i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Det måste helt enkelt vara mer rationellt att satsa på en reformering av arbetslivet i stället för att begränsa sig till att genom stora, kostnadskrävande reformer utanför arbetslivet kompensera människorna för en hård och slitsam arbetsmiljö och ta hand om dem som slagits ut. När jag för en del år sedan presenterade yrkesutbildningsreformen sade jag att 1970-talet måste medföra en renässans för det praktiska yrkesarbetets ställning i det svenska samhället. Jag är övertygad om att bli sannspådd. Under överskådlig tid kommer arbetet att spela en central roll i människans tillvaro. Det går inte att bygga en civilisation på fritiden, att fly till fritiden, hur viktig den än må vara. Är arbetet trist, hälsovådligt, nedslitande, otryggt, så sätter detta sin prägel på tillvaron. Därför måste vi konkret slå vakt om det praktiska arbetets värde och värdighet i det svenska samhället. Det är innebörden i den intensiva debatten inom löntagarorganisationerna under senare tid. Och den är löftesrik. Ty den pekar mot en bättre framtid. De problem jag här nämnt löser vi inte genom att hänvisa till marknadskrafterna. Inte heller genom att allmänt kräva ökad lönsamhet för företagen, även om jag har full förståelse för behovet av lönsamma, expansiva företag. Dessa problem löser vi enbart om löntagarna själva får ett ökat ansvar och ett ökat bestämmande över sin egen tillvaro och vår gemensamma framtid. Löntagarnas organisationer har här tagit position: de kräver bättre arbetsmiljö, större anställningstrygghet, en vidgad företagsdemokrati. Regeringen stöder dem tveklöst i denna strävan. Det kommer en lag om arbetsmiljö. Det kommer en utredning om vidgad förhandlingsrätt. Det kommer en lag om anställningstrygghet. Jag hoppas att näringslivet eller de borgerliga icke surmulet möter dessa krav som ett intrång i gamla privilegier eller som ett hot mot kapitalägarnas rättigheter. Ty i själva verket säger löntagarna: Vi är beredda att ta ett större ansvar. Men då kräver vi också ett demokratiskt medbestämmande. Och då kräver vi att de som verkar i produktionen, på verkstadsgolven, i kontoren, skall få trygghet och en meningsfull arbetsuppgift. Detta är inget hot mot vår framtid. Det är förutsättningen för att framtiden skall bli det vi hoppas. Den fråga som då ständigt återkommer är om blandekonomin är otillräcklig för att lösa dessa problem. På sätt och vis är svaret självklart. Uppställer vi det kravet att den nuvarande blandekonomins gränser skall vara oförändrade så kommer vi inte framåt. Uppställer vi å andra sidan den målsättningen att blandekonomin först skall avskaffas innan arbetet kan börja har man heller inte angivit någon lösning. ”Plötsliga förändringar” har, som Sigurd Klockare påpekat, hittills lett till diktatur. Blandekonomin kommer säkert att bestå. Vi kan heller inte räkna med att någon plötslig, dramatisk situation inträder. Utgångspunkten för vårt handlande måste vara att lösa människornas konkreta problem och förbättra levnadsvillkoren. Vi kommer då att erfara hur detta successivt kommer att leda till större inflytande för löntagarna över olika delar av det ekonomiska livet. Det kommer att ske genom att förhandlingsrätten vidgas, genom att de anställda får större inflytande över arbetets uppläggning och över arbetsplatsens miljö, genom att det allmänna via överläggningar på olika nivåer med den enskilda företagsamheten, genom lagstiftning och på annat sätt åstadkommer en ökad stabilitet i vår ekonomi, bättre regional balans och ökad trygghet för löntagarna. Det är övertygelsens och övertygandets väg. Näringslivet har sedan länge accepterat att det inte självt bestämmer över den kanske viktigaste delen av företagens kostnader, nämligen lönerna. Det har accepterat samhällets rätt att lagstifta om sådant som direkt påverkar produktionslivet, t.ex. arbetstidens längd, arbetarskyddsregler, tillgången på kredit. Det är en fullt konsekvent utveckling att man går vidare på den vägen. Stilla kan vi inte stå. Motsättningar kommer att finnas, så länge det finns skilda idéer och samhällsuppfattningar, så länge skilda intressen bryts mot varandra i sanshället. Ibland blir det strid. Man gjorde t.ex. ett våldsamt motstånd mot ATP. Liknande situationer kan säkert uppstå inom ramen för en vital demokrati. Hjalmar Branting har nyligen skildrats som den som förrådde revolutionen, därför att han valde den allmänna rösträtten, den politiska demokratin. Branting gjorde rätt. Han öppnade vägen för samhällets demokratiska förvandling. Wigforss formulerade en framkomlig väg när han i början av 1930-talet drog upp riktlinjerna för planhushållningen och den fulla sysselsättningen. De skilda utgångspunkterna måste man acceptera, men det hindrar inte ett samarbete i sakfrågor. Det finns en benägenhet hos både höger och vänster att skildra det Nr1AR förflutna på ett likartat sätt. Från höger talar man längtansfullt om den Onsdagen den gamla samförståndsandan då praktiska och snälla personer löste proble 3 november 1971 men. Man tycks inbilla sig att man på den tiden hos Arbetsgivareföre Allmänpolitisk ningen och Industriförbundet med förtjusning och glad förväntan gick till debatt varje avtalsförhandling, varje uppvaktning hos en socialdemokratisk finansminister, att varje budgetförslag möttes med nya glädjerop inom industrin. Man har glömt PHM och Engelbrekt och Per Albin som skulle kasta masken efter valet och ATP-kampanjen och allt det andra. Långt där ute bland anarkister, trotskister, maoister, gammalkommunister och nystalinister låter det på samma sätt fast med andra förtecken. Man reste in från industriorterna ute i landet och tog sig en sup på Grand Hotel i Saltsjöbaden med arbetsgivarna. Därefter förrådde man arbetarna. I egendomliga TV-program ligger samförståndsandan som en marmelad över det förflutna, en romantik eller en baklänges skräckvision. Visst var föregångarna praktiska och realistiska personer. De glömde emellertid aldrig motsättningarna, de fick inte något utan hårda förhandlingar. De skyggade aldrig för strider. De tvekade heller aldrig att tala med motståndarna och att läta ett handslag bekräfta en överensk ommelse. På den vägen förändrade de sitt samhälle. På den vägen skall vi förändra dagens samhälle — för att skapa sysselsättning, trygghet, en bättre miljö och en fördjupad demokrati. Men då skall vi inte heller i partipolitisk yra undergräva styrkan i den svenska ekonomin.

Herr talman! Det är mycket som är annorlunda den här höstriksdagen. Normalt är det oppositionen som inleder allmänpolitiska debatter och granskar regeringens förslag. I dag är det tvärtom; statsministern går upp först i debatten för att granska oppositionens förslag. Det är logiskt riktigt, men statsministern har på det sättet själv markerat att regeringen är på efterkälken, har kommit i andra hand i fråga om att klara sysselsättningskrisen och få bukt med konjunkturen. Herr talman! Med den här uppläggningen hemställer jag att få några minuter mer än de 30 jag har angivit för att utöver mitt anförande något kommentera vad statsministern har sagt. Jag börjar med att säga att huvudfrågan i svensk politik i dag är hur vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Omfattningen och allvaret i den nuvarande arbetslöshetssituationen kan uttryckas på många olika sätt. Vilka siffror man än använder sig av ger de dock samma dystra besked. Arbetslösheten har nu nätt större omfattning än den har haft någon gång under de senaste årtiondena och den har trängt in i alla åldersgrupper och yrkeskategorier. Tyvärr kan någon avgörande förändring till det bättre inte heller skönjas. Det innebär en överhängande risk för att situationen kommer att ytterligare förvärras under vintern. I en sådan situation är det naturligtvis angeläget, för att inte säga självklart, att man tar till tillräckligt starka motåtgärder. Atgärderna bör vara av både generell och selektiv natur, dvs. vissa åtgärder skall gälla lika för alla, andra skall riktas mot vissa grupper eller områden. Men minst 1" lika betydelsefullt är att åtgärderna sätts in så snabbt som möjligt. Från centerns sida har vi försökt medverka till det genom att på höstsessionens första dag lägga fram ett program mot arbetslösheten. De åtgärder som vi föreslagit har ett trefaldigt syfte: att motverka ytterligare friställningar, att bereda sysselsättning åt dem som redan har mist sitt arbete och att lätta den ekonomiska situationen för barnfamiljer och andra utsatta grupper. De andra oppositionspartierna har väckt motioner med liknande inriktning. På höstsessionens första dag hade regeringen inga förslag att servera riksdagen. Jag förstår inte detta. Från alla håll hade man tryckt på och sagt ifrån att här måste ytterligare åtgärder vidtas, här måste man i tid ingripa för att få bukt med utvecklingen. Regeringen med hela sitt kansli hade icke ett förslag färdigt att framlägga för riksdagen. Man kallade samman företrädare för press och övriga massmedia för att den vägen meddela riksdagen att man sedermera skulle komma med en proposition. Då angav man ingen tid. Senare — i finansutskottet — har man angivit den 2 november. Här säger statsministern att regeringen nu har framlagt sina förslag. Jag tittade i går kväll i facket. Där fanns ingen proposition utöver den som statsrådet Odhnoff har lämnat om de familjepolitiska åtgärderna, och en kontroll nyss visar att förslagen ännu inte är tillgängliga, i varje fall inte för riksdagsmännen. Jag vet inte om det har lämnats något exemplar till kammarkansliet, men vi måste ju hela tiden se det ur riksdagsmännens synpunkt. Det kan vara en försening i tryckeriet — vad vet jag — men det visar att regeringen inte ens har kunnat hålla sin egen tidtabell. I denna situation, när det föreligger motioner från oppositionspartierna i riksdagen, förklarar vi ifrån oppositionen — jag förklarar det för egen del — att eftersom inget parti av egen kraft kan genomföra sina förslag, så är det en självklarhet att vi försöker bli ense. Jag säger detta mot bakgrunden av den situation vi har — massor med människor är arbetslösa, många står oroliga i sina arbeten och undrar: Kommer jag att få behålla mitt arbete? Det är inget fel att oppositionspartierna går fram med var sina förslag. Det är en självklarhet att regeringen skall komma med sina förslag. Men det borde också vara en självklarhet att vi i den situationen — när vi vet att ingen av egen kraft kan driva igenom sitt förslag, när vi vet att oron är så uttalad, när vi vet att det måste vidtas åtgärder — satte oss ned och såg efter: Om vad kan vi bli ense? Det går inte att förneka att resultatet av en sådan samlad manifestation från politikerna skulle stärka deras anseende. Statsministern har här talat om att det föreligger risk för politiken och dess innehåll samt att splittringen är farlig för politikens anseende. Jag delar den uppfattningen, herr statsminister. Men vad är orsaken till att regeringen, som ändå är en minoritetsregering, inte har tagit vara på möjligheterna att sätta sig ned och resonera? Det är inte heller så att oppositionen har staplat sina förslag ovanpå regeringens. Situationen är den omvända. Både riksdagen och allmänheten har först fått veta vad oppositionen önskade göra; därefter kom regeringen med sina förslag. Det är tråkigt att behöva notera att motionskraven inte fick något som helst gensvar från socialdemokraterna och regeringen. Man valde att gå vidare på den väg man tidigare varit inne på, nämligen att i huvudsak lita till enbart arbetsmarknadspolitiska och andra selektiva åtgärder, och de förslagen har som sagt ännu inte lagts på våra bänkar. På det sättet har riksdagens ställningstagande i arbetsmarknadsoch sysselsättningsfrågorna samt när det gäller konjunkturåtgärderna fördröjts alldeles i onödan. Motioner och propositioner kommer nu — om regeringen framhärdar i sin inställning — att behandlas samtidigt, vilket innebär att riksdagen kan fatta beslut först en bit in i december. Det finns emellertid som jag ser saken fortfarande skäl att behandla vissa av delförslagen i motionerna med förtur. Det är sådana förslag som inte har något samband med de förslag regeringen har aviserat. De berörda åtgärderna skulle då kunna sättas i kraft utan alltför stor tidsutdräkt och därmed också kunna ge effekt relativt snart.

I det läget, och fortfarande med samma utgångspunkt, har vi inom den icke-socialistiska oppositionen tagit upp diskussioner för att se vad vi kan vara överens om. Det redovisades i går, och det innebär att alla tre partierna stöder förslaget om ett tillfälligt borttagande av den allmänna arbetsgivaravgiften och en tillfällig sänkning av momsen med 4 procent. De tre oppositionspartierna stöder också kravet på ytterligare lättnader i kreditgivningen till näringsliv och kommuner. Vi reser även krav på en ytterligare räntesänkning. Sammantaget skulle dessa åtgärder snabbt öka konsumenternas köpkraft och höja investeringsviljan och därmed trygga sysselsättningen under vintern. Vi har samtidigt föreslagit att riksdagen uttalar sig för en förutsättningslös översyn av skattesystemet. För vår del är det framför allt i tre avseenden som ändringar måste göras.

Dit hör bl.a. kravet på en höjning av barnbidragen. Om regeringen har aviserat vissa familjepolitiska åtgärder — och barnbidragen är en del av familjepolitiken — så kan man rimligtvis inte — detta betraktar jag som en självklarhet — behandla barnbidragen vid ett tillfälle och tre veckor eller en månad senare behandla andra inslag i familjepolitiken. Där är det rimligt att man har en samordning på samma sätt som det är rimligt att man vid samma tillfälle behandlar avdrag för att stimulera maskininvesteringar och avdrag för att stimulera byggnadsinvesteringar. Men oppositionspartierna har också klart sagt ifrån att barnfamiljernas och pensionärernas ekonomiska situation mäste förbättras. De åtgärder som vi vill skall behandlas med förtur har alla en generell karaktär. Det innebär givetvis inte att vi vill reducera de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. För mig är det självklart — jag vet att jag talar för hela mitt parti — att arbetsmarknadsverket skall ha de medel som styrelsen har begärt. De människor som redan är arbetslösa måste så snabbt som möjligt få komma i arbete. Att åstadkomma detta med arbetsmarknadspolitiska åtgärder är en bra metod. De åtgärder som väger tyngst är givetvis slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften och nedsättningen av mervärdeskatten. Arbetsgivaravgiften är en löneskatt. På lång sikt påverkar den i första hand företagens löneutbetalningsförmåga. Eftersom den betalas in av företagen får emellertid en tillfällig förändring först och främst betydelse för företagens likviditet och lönsamhet. En konjunkturpolitiskt motiverad förändring av avgiftens storlek får därmed också en direkt verkan på företagens investeringar och på deras uthållighet när det gäller att upprätthålla sysselsättningen under en lågkonjunktur. En sänkning av momsen får givetvis en liknande verkan, även om effekten här är indirekt. De förslag i övrigt som har förts fram i centerns partimotion kan ses som komplement till de nu nämnda åtgärderna. Kravet på ökad medelstilldelning till vägarna sammanhänger givetvis med att vägbyggandet har fått vidkännas en reell medelsminskning som framtvingat betydande inskränkningar i vägdriften på olika håll i landet. Vi finner det angeläget att de produktionsresurser som nu är lediga tas i anspråk för sådana ändamål. Ett ökat bostadsbyggande där önskemål om ett sådant finns är givetvis angeläget, i synnerhet som det kan ge ökad sysselsättning. När statsministern kommenterar de här åtgärderna väljer han metoden att påstå att det är samhällsekonomiskt oansvarigt och nämner när han talar om deras omfattning belopp som — det måste jag fullt uppriktigt säga — jag inte förstår hur man räknar fram. Vilken tidsperiod räknar statsministern med? Vet statsministern när konjunkturen vänder? Det finns ingen möjlighet för någon av oss att nu försöka fastställa det slutliga resultatet av de åtgärder som nu sätts in, Det finns en metod som ger ett rätt bra besked, och det är att se efter hur stor påspädning som kommer att ske varje månad. Det blir ungefär 475 miljoner kronor per månad. Hur många månader dessa åtgärder skall ligga kvar, vet vi inte. Självfallet får de dras tillbaka så fort vi ser tecken på att konjunkturen vänder — det är klart frånsagt i den överenskommelse som vi presenterade i går. Vi har markerat det t.o.m. genom att säga, att man måste ta ställning till detta senast i samband med att kompletteringspropositionen i vår avlämnas. Därmed är det sagt, att vi självfallet är beredda att medverka till att man tidigare tar tillbaka dessa pengar till statskassan, om vi får tecken på att konjunkturen vänder. Varje försök att nu fastställa hur länge dessa åtgärder bör ligga kvar och att göra en beloppsmässig beräkning av vad det kostar tjänar ingenting till — ingen av oss vet hur länge åtgärderna bör ligga kvar; låt oss därför hålla oss till månadsbeloppen. Dessa åtgärder går ju också bra ihop med regeringens aviserade åtgärd att öka statsbidragen till kommunernas beredskapsarbeten för att på den vägen skapa fler jobb. Ni har aviserat att höja statsbidraget till 75 procent. Men kommunernas möjligheter att ta vara på detta erbjudande står ju i relation till deras egen ekonomiska förmåga. Tar man bort arbetsgivaravgiften, betyder det direkt rätt många miljoner per månad för kommunerna. En sänkning av momsen har samma effekt. Man får likviditet ledig som kan sättas in för att ta vara på den högre bidragsprocenten, och på den vägen kan man få fram fler arbeten. Det är i verklig mening en aktiv konjunkturpolitik vi föreslår. Det är glädjande och måste betecknas som en stor politisk framgång och en vinst för det svenska samhället, att moderaterna har anslutit sig till denna konjunkturpolitik. Det är inget försök att gräva ner sig i gammal historia och dra upp gamla motsättningar. Det är bara ett konstaterande av att högerpartiet var en mycket arg vedersakare till den aktiva konjunkturpolitiken när denna infördes på 1930-talet. Det beklagliga är att det nu är socialdemokraterna som tycks falla ifrån och både ohågset och tvehågset komma traskande patrullo i fråga om den aktiva konjunkturpolitiken. Det betraktar jag som en förlust och som en svaghet för det svenska sam hället. Det är — jag upprepar det — nödvändigt att effektiva åtgärder mot arbetslösheten snabbt kommer till stånd. Regeringspolitiken har varit otillräcklig och den har kommit för sent. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga till regeringen, och kanske främst till finansminister Sträng, angående investeringsfonderna som herr Sträng brukar fästa stor vikt vid när han får hantera dem selektivt. Nu tycks det vara en eftersläpning även här. Det finns uppgifter om att 150 ansökningar om att få utnyttja investeringsfonderna ligger hos regeringen. Är det riktigt, herr Sträng? I så fall: Varför denna förhalning i kanslihuset? Här gäller det ju att få skyndsamma beslut som tryggar sysselsättningen. Om fonderna är generellt frisläppta skulle väl behandlingen inte behöva ta så lång tid. Eller är det fortfarande så att finansministern har en selektiv prövning? Problemen i ett längre perspektiv när det gäller näringspolitiken, sysselsättningsfrågorna och situationen på arbetsmarknaden kommer i hög grad att präglas av strukturomvandlingen. Vi kan nära nog dag för dag — men också om vi ser på en något längre tidsrymd — notera hur sektor efter sektor av svenskt näringsliv får allt svårare att klara internationell konkurrens. På de traditionella exportområdena — t.ex. papper och massa, stål och järn samt verkstadsindustri — har investeringarna varit relativt goda och man har undan för undan kunnat öka sin effektivitet. Samtidigt har på grund av den ökade internationella konkurrensen företag som producerat för inhemskt behov men i konkurrens med importen fått det allt svårare trots långtgående rationalisering och effektivisering. Det måste vidtas särskilda åtgärder i fråga om vissa branscher, bl.a. därför att vi av beredskapsskäl måste garantera oss en viss inhemsk produktion. Samtidigt måste vi vara medvetna om de ökade krav som utvecklingen ställer på de expansiva branscherna. Deras produktion och deras exportvolym skall i framtiden om den här utvecklingen tillåtes fortsätta dels väga upp ett ständigt turistoch tjänstenettominus, dels väga upp exportminskningar och importökningar på andra sektorer. Det är det stora problemet. Den fråga vi verkligen har skäl att ställa oss är, om de expansiva sektorerna kommer att ha denna styrka. Vi vet ju att det är i handelsbalansen — i varuutbytet — som vi på sikt måste ha en stor pluspost för att klara bytesbalansen totalt, eftersom vi ju alla är rätt maktlösa mot det växande tjänstenettominuset. Det innebär risker inte bara då det gäller våra möjligheter att klara balansproblemen mot omvärlden. Det innebär också att våra möjligheter att driva den hittillsvarande säkerhetspolitiken efterhand urholkas i samma grad som det varusortiment som vi producerar blir alltmer begränsat. Våra försvarsansträngningar på den militära sidan förutsätter ju — om de skall bli meningsfyllda — att vi har en beredskap, så att vi vid avspärrning kan klara inte bara vårt livsmedelsbehov utan också behov på andra avgörande sektorer. Också från den synpunkten är strukturomvandlingen ett stort problem. Tyvärr drabbas de enskilda människorna hårt av sådana här omställningar, även om de sker i en hög och god konjunktur. Det har t.ex. erfarenheterna från 1970 visat med de företagsnedläggningar vi då hade. I många fall var det svårt, i synnerhet för de äldre och andra som hade svårt att flytta på sig, att inom rimlig tid finna möjligheter till ett nytt arbete. Personligen har jag den uppfattningen att strukturomvandlingen har gått så snabbt och går så snabbt, att utvecklingen i många stycken håller på att glida oss ur händerna. Det är väl ingen tvekan om att de politiska åtgärderna ofta har varit ägnade att påskynda denna omvandling. Vi har enligt min mening helt enkelt inte råd att fortsätta på det viset. Vi får i stället anstränga oss att hitta metoder för att minska takten i strukturomvandlingen med hänsyn till både de enskilda individerna och balansproblemen. Huvuddelen av den politiska debatten om näringslivsproblemen får inte koncentreras till de fem procent av företagen som ägs av staten. Det går inte heller att fortsätta att i stort sett bara arbeta med punktinsatser när problemen dyker upp. Samhället måste helt enkelt skaffa sig ett näringspolitiskt program, där inriktningen läggs fast och där delåtgärderna hela tiden är inriktade på att nå den målsättning som är uppsatt. Det borde vara lika självklart med ett näringspolitiskt program som att det finns program för bostadsproduktionen, för jordbruket och för andra sektorer i samhället. Ytterst blir det hela en fråga om att ta till vara så rationellt som möjligt de totala resurser som vi har i vårt land. När det gäller att ta till vara resurserna vill jag särskilt understryka den betydelse som de mindre och medelstora företagen har. Dessa har för närvarande en särskilt utsatt position. Det har funnits en benägenhet att undervärdera de mindre och medelstora företagens betydelse, och det har verkligen satt sina spår i den näringspolitik som socialdemokraterna fört. Det är hög tid att tänka om vad gäller småföretagens betydelse för sysselsättning, varuförsörjning och service. Det vore ödesdigert om man inte i tid insåg att det inte bara finns plats för utan också ett direkt behov av många småföretag även i morgondagens samhälle. I en mera normal konjunktur kommer vi, även om det inte förefaller så i dagens situation, totalt sett att ha svårt att tillgodose behovet av arbetskraft. Det framgår av långtidsutredningen att vi kommer att ha brist på arbetskraft under 1970-talet. Men det finns också, med den regionala obalans vi har i dag, arbetskraft som inte utnyttjas därför att koncentrationen har fått gå vidare på det sätt som har skett. Om vi skall kunna bemästra de här problemen, måste den regionala obalansen angripas på ett betydligt mera medvetet sätt än hittills. Vi måste fatta centrala politiska beslut, där vi för alla län lägger fast de befolkningstal som är nödvändiga för att människorna skall erbjudas något så när likvärdig samhällsservice och kommersiell service i olika delar av landet. När sådana målsättningsbeslut är tagna får alla andra politiska åtgärder inriktas på att vi skall uppnå dessa mål. Det betyder t.ex. att den nuvarande ordningen, att staten med skattemedel svarar för folkomflyttningen för att tillgodose företag som etablerar sig eller utvidgar verksamheten i områden där tillgången på arbetskraft är uttömd, inte kan få fortsätta. Den hittillsvarande inriktningen av de politiska åtgärderna ger framför allt fyra effekter. Flyttningen leder till att företagen aldrig behöver känna någon ekonomisk börda av att rekrytera arbetskraft från andra delar av landet. Den leder till att de områden i landet, från vilka människorna flyttas, fråntas en av sina värdefullaste tillgångar: arbetskraften. Den leder till att den ekonomiska aktiviteten i det område, varifrån man flyttar människorna, sjunker ytterligare just av denna orsak. För det fjärde måste beslutsfattarna i de olika företagen fråga sig, om det är klokt av dem att satsa pengar i ett område, från vilket staten med skattemedel flyttar människor. Vi har visserligen på senare tid fått en lokaliseringspolitik som efter hand har blivit bättre och bättre. Kvar står att flyttningspolitiken och lokaliseringspolitiken neutraliserar varandra i långa stycken och skapar en osäkerhet om hur medvetna statsmakterna egentligen är, hur bestämt de vill ändra den regionala obalansen. En bättre regional balans, en god fördelning av näringsliv, sysselsättningstillfällen och bostäder över hela landet — det är en grundval i det decentraliserade samhälle som vi vill bygga. Det decentraliserade samhället kräver också åtgärder i ett annat avseende, nämligen beträffande beslutsfunktionerna. Det är självklart att vi måste ha en stark statsmakt och att den fattar centrala politiska beslut av den typ som jag nyss har beskrivit. Men beträffande åtgärder som direkt angår länet och beträffande beslut som avser hur man inom länet skall fördela de resurser som står till förfogande bör länets invånare genom sina valda ombud ha ett avgörande inflytande. För att ta ett exempel: det är icke rimligt att man sitter i ett statligt verk här i Stockholm och beslutar om hur många lägenheter varje kommunblock skall ha. Det borde vara självklart att fördelningen mellan kommunerna av det antal lägenheter som länet har tilldelats beslutades på länsnivå. Det borde vara självklart, men så är det inte. Och på länsplanet bör många viktiga uppgifter flyttas över från den statliga länsstyrelsen till det folkvalda landstinget. Detta gäller framför allt den regionala planeringen. Då får invånarna i länet en direkt politisk kontroll över de beslut som i stor utsträckning bestämmer deras miljö. Socialdemokraternas hårdnackade motstånd mot länsdemokratitanken är, tycker jag, ett avslöjande utslag av centraliseringstänkandet inom regeringen. Den grundläggande tanken att så mycket som möjligt av besluten skall flyttas ut så långt det är möjligt innebär också att många beslut, som i dag tas på länsnivå i olika länsorgan, med fördel kunde flyttas ut på kommunal nivå. Det är viktigt att tendenserna till intrång i den kommunala behandlingen av planfrågor från statlig sida tillbakavisas. Det är också vår övertygelse att det decentraliserade samhället ger de bästa förutsättningarna för trygghet och jämlikhet. Miljöfrågorna hör nära samman med decentraliseringsfrågorna. I ett koncentrerat och centraliserat samhälle måste vi räkna med en lägre standard än i det decentraliserade samhället. Vi avser då en standard där man vid mätningen räknar med miljöfaktorerna och där man på minussidan tar med stressen, dålig arbetsmiljö, otrygghet, förstöring av vatten, förorening av natur, förbuskning av naturlandskapet osv. Koncentrationen och folkhopträngningen måste därför hejdas av framför allt miljöpolitiska skäl. Enda realistiska möjligheten är att bromsa folkomflyttningen i största möjliga utsträckning och ge arbete åt människorna i de områden, där de redan har sina bostäder. En dämpning av inflyttning till storstäder medför att utbyggnadstakten där kan hejdas. Det i sin tur medför att kommunerna där kan få en möjlighet att förbättra standarden och miljön för dem som redan bor där. Det är utifrån detta synsätt som centern avvisar utformningen av den regionplan som framlagts för Storstockholmsregionen. Decentraliseringsåtgärderna leder också till en större jämlikhet. Det gäller jämlikhet mellan individer, mellan grupper och mellan olika delar av landet. Till de jämlikhetsåtgärder som vi prioriterar hör en sänkning av pensionsåldern till 65 år för dem som nu inte kan få full pension förrän vid 67 år. Det är bra att man förhandlingsvägen kommer fram till sänkt pensionsålder, men många grupper står utanför en sådan överenskommelse. Därför är det nödvändigt att lagstiftningsvägen åstadkomma den rättvisereform som rätt till full pension vid 65 år utgör. För att förbättra situationen för den äldre arbetskraften har under senare tid en hel del åtgärder vidtagits. Arbetslösheten bland de äldre är ändå mycket omfattande. För att göra det lättare för de äldre att få arbete är det enligt vår mening motiverat att befria dem som är 55 år och däröver från ATP-avgift. Det är naturligtvis angeläget att arbetet på att komma fram till en allmän arbetslöshetsförsäkring fortsätter. Det har tagits steg och tas steg, men det är ännu en bit kvar till den allmänna arbetslöshetsförsäkring som vi från centern tog initiativet till för många år sedan. Sveriges förhandlingar med EEC börjar närma sig ett avgörande. Det är värdefullt att de fyra stora partierna har kunnat ena sig om det materiella innehåll, som förhandlingsresultatet bör inrymma. Det är värdefullt att det icke råder politisk splittring i det avseendet. Det måste vara en tillgång för regeringen och för de svenska förhandlarna. Det är en självklarhet att Sverige under alla förhållanden måste sträva efter tullfrihet. Den tullfriheten måste få gälla i dess helhet från första dagen mellan Sverige och de EFTA-stater som går in som medlemmar i EEC, även om tullavvecklingen gentemot EEC-länderna skall ske under en övergångsperiod. För vår del har vi sagt ifrån att vi inte alls utesluter association eller att avtalet upprättas med hänvisning till § 238 i Romavtalet. Men jag har personligen svårt att se att en anknytning av avtalet till den ena eller den andra paragrafen i Romfördraget på något avgörande sätt skulle röra vid den verklighet som påverkar EEC-ländernas inställning till avtalets materiella innehåll när det gäller Sverige och de andra neutrala staterna. Beträffande diskussionen om undantag vet vi att EEC-länderna är mycket kategoriska när det gäller papper och vissa andra varor och att det föreligger ett uttalat krav på undantag. Det är angeläget att undantagen från frihandel blir så få som möjligt och att det läggs fast att dessa undantag skall gälla bara för en begränsad tid. Det bör också vara möjligt att nå ett resultat som innebär att det avtal som upprättas blir utvecklingsbart. För att markera det krävs att det redan i inledningsskedet finns ett organ där parterna — dvs. Sverige å ena sidan och EEC å andra sidan — kan ta upp diskussioner när som helst i syfte att utveckla samarbetet. Det samarbetet får naturligtvis gälla de sektorer som vi har angivit i promemorian till EEC men som måhända inte kommer med från början. Vi måste uppnå resultat som främjar det svenska näringslivets framtida utveckling och underlättar konkurrenssituationen. Jag anser det viktigt att vi i den svenska EEC-debatten inte talar förbi varandra och förstorar de skilda uppfattningar vi kan ha om vilken metod som är lämpligast för att nå de resultat varom de politiska partierna har varit ense.

Herr talman! När vi hade vår trevliga lilla överläggning hos talmannen i syfte att minska lidandet hos våra kamrater i kammaren och försöka komma överens om att begränsa anförandena till högst 30 minuter sade den socialdemokratiske gruppledaren att han kunde gå i god för alla utom för herr Sträng. Det tyckte vi var en mycket trevlig påminnelse om ett privilegium som vi alla unnar herr Sträng: vi tycker att han har rätt till det. Men den socialdemokratiske gruppledaren glömde att reservera sig för vad som kan hända när nattpaniken bryter ut i kanslihuset och statsministern får klart för sig att han måste utnyttja sina debattprivilegier för att kunna kommentera oppositionens förslag. — Därmed, herr talman, måste tyvärr den överenskommelsen anses bruten. Jag måste dock ge en komplimang till regeringen — sällan har man effektuerat ett oppositionskrav så snabbt som herr Fälldins begäran att propositonen skulle läggas på kammarens bord, Herr Fälldin hade knappt hunnit uttala sin begäran förrän propositonen delades ut — så effektivt fungerar oppositionen här i landet! Detta om våra små privata arbetsbekymmer här i kammaren. Det vi verkligen har att tala om — dagens överläggningsämne — inbjuder sannerligen inte till någon skämtsamhet. Sällan har så många svenskar tänkt samma tankar om vårt politiska liv: ”Så här får det inte fortsätta. Vi mäste stoppa arbetslösheten, Hur skall det gå till? Alla måste hjälpa till så att alla får jobb. Det måste löna sig att arbeta.” Folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet har i går gett sitt svar på väljarnas oro, undran och frågor. Det svaret står i centrum för debatten. vilket markerats av att statsministern gick upp som förste opponent. Vi vet att det inte bara är de människor som redan i tidigare val har stött våra partier som hyser den här oron, känner den här undran och ställer sådana frågor. Många av de LO-anslutna, som brukar rösta socialdemokratiskt, upplever oron och missmodet lika starkt som de tjänstemän som nu för första gången på länge är osäkra om sitt jobb eller redan har förlorat det. Det vore inte rimligt om vi inte i dag ägnade tiden främst åt att ge den bakgrund till dagens ekonomiska läge som behövs för att man skall kunna förstå hur det uppkommit och försöker ge var och en vägvisning för den närmaste framtiden för att bryta det missmod som finns och öppna för insatser som kan skapa en ljusare framtid. Att det då inte blir så många ord över för de teoretiska systemen och vår allmänna reformpolitik betyder på intet vis att vi i folkpartiet viker från positioner som vi ansett det viktigt att erövra. Det var ganska häpnadsväckande att höra statsministern insinuera att vi inom oppositionen inte skulle stå för de åsikter som vi har när det gäller arbetsdemokrati. Det är ju vi som har tagit täten i fråga om att ge de anställda medinflytande. Landsorganisationen och socialdemokratin har tagit tre fyra år på sig att nå fram till samma positioner. Men därför att jämlikhetspolitiken på en central punkt gått snett — arbetslösheten, om något, slår hårt på somliga medan andra åter i mångt och mycket har det bra — så är den principdebatt som förts på senare år om jämlikhet och välfärd på intet sätt bortkastad. När politiken ute i världen har tunga stänk av isolationism och hård intressebevakning över sig skall vi inte svepas med här i Sverige. Men det är ju förlusterna i välfärd och inte förbättringarna i välfärd som sätter sin stämpel på 1971 års svenska dagsläge. Desto viktigare är det då att vi ser upp med att det pressade läget för stat och kommun inte går ut över reformarbetets finaste mekanismer.

Statsministern sade så riktigt att när vi diskuterar dagens ekonomiska svårigheter får vi heller inte glömma bort det långsiktiga perspektivet. Dagens åtgärder, sade han ordagrant, måste sättas in i en långsiktig strävan, Ja visst. Det är ju nödvändigt inte minst av det skälet att socialdemokratins principiellt felaktiga uppfattning att man nu inte skulle använda generella åtgärder utan bara hålla sig till selektiva är en av anledningarna. En annan anledning är att så många beslutsfattare och så många människor som skulle kunna sätta in riskvilligt kapital över huvud taget är tveksamma att göra det därför att de tror att om socialdemokrater och kommunister får behålla makten här i landet så kommer det inte att löna sig att göra riskvilliga satsningar. Så visst måste vi ta med det långsiktiga perspektivet. Vi måste ta med det också av det skälet att betydande delar av det svenska näringslivet brottas med strukturella problem. Om vi skall trygga en jämn tillväxt och en full sysselsättning krävs det inte bara nytänkande, utan nyhandlande inom näringspolitiken, ty den har i på tok för stor utsträckning på senare år dominerats av det socialdemokratiska intresset för statliga företag. Vi vet vad resultatet av den politiken har blivit — en illa genomtänkt expansion av dessa företag, stora förluster på skattebetalarnas bekostnad och en härva av anklagelser och motanklagelser mellan de nu ansvariga och tidigare ansvariga, ja, t.o.m. mellan ledamöter av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vi får i samband med en interpellationsdebatt anledning att återkomma till dessa frågor under denna riksdag, och jag utgår ifrån att regeringen inte skall förvägra riksdagen och allmänheten den rätt till fullständig insyn och klarläggande av de dunkla punkterna som vi krävt. Vi inom folkpartiet ställer oss bakom Olle Dahléns krav på en medborgarkommission om vad som egentligen har hänt i de statliga företagen. Men det avgörande näringspolitiska problemet gäller ju inte denna mindre sektor utan hur vi över huvud taget skall förbättra och stabilisera företagens lönsamhet. Den har sjunkit kraftigt under 1960-talet, och värst utsatta har av allt att döma de mindre och medelstora företagen blivit, dessa företag som ändå fyller en så viktig uppgift i svensk ekonomi. Lönsamheten inom industrin ligger i dag genomsnittligt på en mycket låg nivå, internationellt sett. Där har vi den kanske viktigaste orsaken till att investeringsutvecklingen har varit så ogynnsam. Den investeringsökning som kommit till stånd har i ökad utsträckning finansierats med lånat kapital. Företagens självfinansieringsgrad har sjunkit. Deras soliditet har också sjunkit och därmed även villigheten hos många att ta nyskapande risk; investeringarna har i stor utsträckning tagit sikte på att möta de stegrade lönekostnaderna och i för liten grad inriktats på att skapa nya arbetstillfällen, För att möta denna utveckling krävs skattepolitiska reformer på företagssidan, stimulanser från statsmakterna och framför allt en ökad tillgång på riskvilligt kapital. Det vore sannerligen på tiden att kapitalmarknadsutredningen, som startade sitt arbete i en så bedrövlig takt, blev färdig. De långsiktiga perspektiv som statsministern efterlyste hör ju också hemma i det internationella sammanhanget. Den enorma ökning av världshandeln som skett under efterkrigstiden har självfallet varit något positivt för Sverige, och en ökad frihandel är därför ett givet svenskt intresse. Tendenserna går nu i motsatt riktning, och det finns anledning att som statsministern beklaga sig över president Nixons utspel. Det är även värre än så. Det finns utan tvivel starka krafter i USA som vill gå än längre och som gärna skulle se en total omvändning från frihandel till protektionism och isolationism, Inte minst den amerikanska fackföreningsrörelsens omsvängning är olycklig och har ett stort inflytande. Det är oroande eftersom den frihandelspolitik som USA i så hög grad varit motor för har kommit den allmänna tillväxten i världshandeln till godo, inte minst Sveriges handel. En amerikansk omsvängning kan därför få konsekvenser av den typ som den socialdemokratiska regeringen i Danmark olyckligtvis har dragit, en väg som nära nog liknar handelskrigets. Men även om det inte skulle gå så illa — och det vill vi verkligen hoppas — är det nog ställt utom allt tvivel att konkurrensläget för den svenska industrin under alla omständigheter kommer att skärpas under 1970-talet. Att i det läget med all kraft verka för en nära, fast och varaktig anknytning till EEC borde vara en central uppgift för den svenska regeringen. Den ekonomiska integration som växer fram mellan de handelspartner som i dag står för 70 procent av Sveriges handelsutbyte måste ju vara avgörande, Vi kan inte säga att det är något vi är mer eller mindre likgiltiga för. Jag syftar därvid inte på tullfriheten utan på integrationen. Regeringen har också hållit fram detta flera gånger. I sina förhandlingsmål har man ju lagt in att man velat ha inte bara frihandel, utan man har spänt över långt vidare fält. Men med all sannolikhet lär regeringen inte kunna infria dessa förhandlingsmål. Sett i ett längre perspektiv kan också detta misslyckande för den svenska EEC-politiken under 1971 bli det mest allvarliga som har hänt oss. Därför att Europamarknadens utvidgning också är en fråga om tullar kommer regeringen nu sannolikt att försöka framställa den utlovade tullfriheten för flertalet industrivaror som en stor framgång. Att pappersindustrin och specialstålet — svenska kärnvaror på kvalitetstoppen — hotas av långvarig diskriminering talar man mindre om. Jag skall inte gå in i detalj på detta, eftersom jag i eftermiddag lämnar in en interpellation för att när ministerrådets mandat till kommissionen utarbetats möjliggöra en mera utförlig debatt. Men jag tycker att det är nödvändigt att här understryka hur de många löntagarna och deras familjer som arbetar i exportföretagen verkligen har anledning att tänka efter, om inte deras arbetstrygghet på längre sikt är mest hotad, om vi inte får en tillfredsställande överenskommelse med EEC. Om regeringen ändå förklarar sig nöjd med det som nu ser ut att kunna uppnås, måste det bero på att man sticker huvudet i sanden och inte vill se verkligheten eller också har Leif Dahlberg — ledaren för Arbetsgruppen socialdemokrater mot EEC — rätt när han påstår att regeringen hela tiden i själva verket siktat mot ett löst handelsavtal men att den av partitaktiska skäl inte har velat låtsas om det. Ingen av dessa attityder är särskilt hedrande. Dessutom kan ju inte Sverige med kraft driva kravet på en utveckling av avtalet, inskriven i själva avtalet, i en andra förhandlingsomgång, om vi redan nu förklarar oss nöjda. Vi är inte nöjda inom folkpartiet med den uppläggning som EEC-förhandlingarna nu har fått. Vi arbetar för att ta till vara varje möjlighet inom neutralitetspolitikens ram för att nå de mål som Sverige officiellt har ställt upp. Senast i förra veckan hade vi ingående överläggningar med ledande företrädare för det västtyska liberala regeringspartiet och politiker i Norge och Danmark som i regering och riksdag varit tongivande för sina länders förhandlingsuppläggning. Vi har blivit helt övertygade om att om regeringen följt rådet från folkpartiet och på sensommaren begärt förhandlingar om associering, så skulle det av många vänner till Sverige ha bedömts som den rätta åtgärden, en gest med goda psykologiska verkningar. Regeringens sätt att samla in sina upplysningar i den frågan var klart tendentiöst och kunde bara leda till negativa reaktioner. Men jag kommer åter till dagens inhemska bekymmer. De felbedömningar av den ekonomiska utvecklingen som regeringen gjort på senare år och som svenska folket nu bär följderna av är desto märkligare som man fram till 1960-talets mitt även inom den socialdemokratiska regeringen i stort sett följde de konjunkturteorier som dominerat de västerländska industriländernas tänkande och handlande sedan 1930-talet. Visst har det under hela efterkrigstiden rått spänningar mellan socialliberal och socialdemokratisk syn på hur landets medborgare skall få den största kakan att dela. Men kraven på hur man skall möta konjunktursvängningarna hade t.ex. Bertil Ohlin och Ernst Wigforss gemensamma med Keynes och andra tongivande ekonomer: Strama åt när kurvan pekar uppåt, sätt pengar i omlopp med underbalansering som medvetet instrument när konjunkturen går nedåt. Fram t.o.m. de första åren av 1960-talet tycktes herr Sträng, åtminstone som jag såg det, ha samma uppfattning. 1964—1965, under den dåvarande högkonjunkturen, gjorde man ett ordentligt klavertramp, väl beskrivet av den socialdemokratiske nationalekonomen Assar Lindbeck. Men det är framför allt under de båda senaste åren regeringen har gjort kapitala missgrepp med långvariga olyckliga verkningar. Vad vi upplevt sedan i fjol är inte enstaka felbedömningar som kunnat korrigeras när de sedan dementerats av utvecklingen. Det är ju felbedömningar som regeringen redan från början har satsat sin prestige på, och som vi vet är den inte så liten när det är finansministern som bär upp den. Dessa felbedömningar har man alltså envist släpat med sig som ett alltmer tungt och hämmande bagage. Hur många gånger har vi inte här i riksdagen och utanför riksdagen fått lyssna på en socialdemokratisk förkunnelse som varit uppbyggd på det här sättet: Vi socialdemokrater kan och vill klara sysselsättningen! De andra partierna har underkänts förmåga och även god vilja. Vi förnekar inte att socialdemokratin i tidigare lägen har gjort åtskilligt just för att trygga sysselsättningen, men det avgörande är att när politiken sattes på prov i 1971 års läge, då höll den inte. Det är inte instrumenten som fattats och säkert inte viljan — det är förmågan, villigheten att lyssna på andra och beredskapen att snabbt lägga om kurs när de egna förutsägelserna visat sig oriktiga. Utvecklingen i år har delvis sina rötter i missgreppen 1969—1970 och oviljan att inför valet 1970 beskriva verkligheten på ett riktigt sätt för allmänheten och ta konsekvenserna av det. Vi har diskuterat detta många gånger, och jag skall inte trötta med att ta upp det nu. Jag vill bara enkelt konstatera att det i dag knappast lär gå att uppbringa en enda ekonom utanför kanslihuset som försvarar den slappa finanspolitik som fördes under tolv månader före valet, parad med en så extremt hård kredit politik att den långt efter den dag den borde ha upphört att verka lade en effektiv broms på de industriinvesteringar som man påstod sig vilja främja. Man kan frestas tro att det inom socialdemokratin cirkulerar någon handbok i regeringskonst som säger att en regering i dåliga tider alltid måste gå omkring och säga att högkonjunkturen lurar bakom knuten, att allt är gott och väl och att det alls inte finns någon anledning till oro. Om det finns en sådan regibok, så kan man ju säga att Gunnar Sträng och Olof Palme spelat sina roller väl. Men det måste ju finnas ett viktigare krav på politiker som vill bli trodda, och det är att de inte förnekar den verklighet som människorna själva ser runt omkring sig. På den punkten har regeringen inte levt upp till sitt ansvar. I det längsta, ända till den 24 augusti — inrikesministern kommer nog i håg sitt uttalande i Dagens eko — försökte man tona ned bilden av arbetslösheten och låtsas som om goda tider skulle komma mycket snart. Det har uppfattats som stötande inte bara av de människor som drabbats, det har också väckt misstro mot politik och mot politikerna själva. Om ”pamparna” i dag har ett så dåligt rykte som Olof Palme beklagade sig över för några månader sedan, så beror det kanske till någon del på hur de som uppfattas som ”pampar” beter sig och om de talar så att de blir trodda. För en tid sedan spreds ett ord av statsmannavisdom från statsministerns läppar som rubriker över tidningarnas förstasidor: ”Att det kommer en uppgång är säkert. Frågan är bara när.” Ja, just det! Skulle man ha trott regeringens prognoser från månad till månad under 1971, så skulle ju konjunkturen för länge sedan ha vänt. I januari fick vi veta här i kammaren att finansministern personligen trodde att sysselsättningen skulle bli god under 1971. Det står i kammarens protokoll. Då var ju arbetslösheten redan 10 000 personer större än motsvarande dag 1970. Den 15 mars sade finansministern i Höganäs att han fortfarande räknade med ljusare tider mot slutet av året och tillade enligt socialdemokratiska Arbetet att han skulle bli förvånad om han inte blev sannspådd. Men, som ni ser, herr Sträng visar inga tecken till förvåning. Han vill inte erkänna. Den 27 maj hörde vi herr Sträng här i kammaren säga att ”det var mer som talade för uppgången än för nedgången”, trots att arbetslöshetssiffrorna då var 20 198 högre än samma tid ett år tidigare.

Uttrycket ”ingen i regeringen är direkt oroad” är tydligen den besvärjelseformel som man skall använda när man vill invagga svenska folket i en känsla av trygghet. Precis samma ord använde nämligen förre statsministern Erlander i den auktoriserade intervjun i boken Apparaten Sverige när han beskrev avtappet av I 853 miljoner kronor ur valutareserven under ett år. Det var precis denna avtappning som herr Sträng senare tog till förevändning för den hårda kreditåtstramningen. När ”ingen i regeringen är direkt oroad”, skall vi i fortsättningen veta att då är det anledning för oss andra att vara direkt oroade. Regeringen använder vad George Orwell kallade dubbelspråket — orden betyder sin motsats. Vad som saknas i de svenska hemmens bokhylla är alltså en ordentlig ordlista över vad regeringens språk egentligen betyder. Om det inte vore så dåliga relationer mellan Svenska akademien och regeringen skulle jag nästan föreslå att man utgav en Kungl. Maj:ts särskilda ordlista så att vi vet hur vi skall tolka statsrådens språk. Det är på intet sätt någon efterklokhet att säga att vi under detta år framfört varningar till regeringen för en hotande arbetslöshet. Ty vid samtliga de tillfällen som jag här återgett har vi från vår sida framfört en annan bedömning, framfört varningar om att arbetslösheten skulle komma att öka och kommit med förslag till motåtgärder. Vidare vill jag konstatera att regeringen hela tiden avvisat dessa varningar och förslag. Man har alltså haft dem på bordet men har viftat bort dem. Fram till långt in på sensommaren höll man fast vid sin bedömning att 1971 skulle bli ett förhållandevis hyggligt år, uppgången skulle komma under året, och i alla händelser var sysselsättningen inte allvarligt hotad. Sedan, successivt, från september månad har man tvingats till reträtter under händelsernas eget tryck, Men därtill kommer det märkliga som statsministern i dag upplyser oss om. Han säger att storrådslaget inom socialdemokratin rekommenderade en rad åtgärder som nu fullföljs i regeringens förslag — de som meddelades i en kommuniké den 14 oktober.

Detta går helt enkelt inte ihop. De som hörde herr Palme i TV och som sedan läste de här stencilsidorna måste ha sagt sig att när han sade i TV att det inte behövs några åtgärder visste han redan vad regeringen skulle föreslå. Det tredje jag vill konstatera är att när utvecklingen 1971 i allt väsentligt har givit oss rätt och regeringen fel betyder det bara ett konstaterande av var ansvaret ligger. Vi känner ingen som helst skadeglädje över detta — det här är alldeles för allvarliga saker. Avmattningen i ekonomin är nu allför påtaglig för att kunna förnekas, och en kursändring har skett. Men fortfarande är det ofelbarhetsdogmen man använder som styråra, och med den för man ingen effektiv politik. Därmed tycker jag att jag har sagt nog om bakgrunden, Det viktiga nu är att söka åstadkomma en mer konstruktiv politik som tar sikte på att snabbt öka den inhemska efterfrågan. Och här vill jag gå direkt in på statsministerns karakteristik i hans anförande, där han recenserade sig själv och regeringen å ena sidan och oppositionen å andra sidan: Om regeringen allt gott, om oppositionen ständigt ”lättsinne, lättsinne, lättsinne”. Jag tror att det slår tillbaka, herr Palme. Den som säger att de som verkligen anstränger sig för att snabbt få i gång sysselsättningen gör detta av lättsinne och som inte vågar ta itu med detta och därmed tar ansvaret för en ökande arbetslöshet kommer själv att karakteriseras som lättsinnig. Vi har också herr Palmes andra lättsinneskriterium: socialdemokratin bärs av idealitet och ädla motiv, oppositionen av kverulans och otillfredsställande ansvarskänsla. Herr Palme sade ungefär så här: Oppositionspartierna borde ha större ansvar för demokratins anseende och inte lägga fram skilda förslag. Jag tycker nog att en minoritetsregering borde ha större ansvar för demokratins anseende och inte själv lägga fram begränsade, otillräckliga förslag utan att ha försökt att genom överläggningar med oppositionspartierna skapa underlag för en bredare lösning som verkligen skulle bli tillräcklig. Statsministern vet hur öppet både herr Fälldin och jag under våren klargjorde att vi var beredda att gå in i sådana resonemang. Regeringen har låtit bli. Och så kallar man våra förslag för lättsinne. Men det allvarligaste är när herr Palme försöker säga att detta lättsinne är det rätta betyget på de åtgärder vi föreslår. Det skulle alltså betyda att han ensam kan sätta sig över vad en praktiskt taget enig ekonomisk expertis utanför kanslihuset i detta ögonblick säger om kravet att öka efterfrågan. Jag skulle kunna läsa praktiskt taget hur många citat som helst, men jag skall nöja mig med ett dagsfärskt uttalande där en rad ekonomer — Göran Ohlin, Erik Lundberg, Bo Södersten, Erik Dahmén — har karakteriserat regeringens förslag och oppositionens förslag. Och jag väljer då uttalandet av den som står socialdemokratin närmast, Bo Södersten: ”— — — vi har i år haft en hård finanspolitik som lett till en sänkning av efterfrågan. Den har dessutom fått den uppenbara effekten att vi hamnat i den svaga konjunktur vi nu upplever.” Och han fortsätter: ”— — — regeringen önskar stimulera till investeringar i stället för konsumtion. Detta är omöjligt i dagens läge — man kan inte stimulera till investeringar om man inte samtidigt blåser på efterfrågan.” Och han sammanfattar: ”Dagens situation har mycket av skolbokexemplets klarhet — finanspolitiken var för svag 1970 och är alldeles för hård under 1971.” Om det inte skulle verka självupptaget, herr Palme, skulle jag vilja lägga till: Gå hem och läs på skolböckerna! Oppositionen har sedan i våras haft en gemensam grundsyn på konjunkturläget. Den har nu också lett till gemensamma krav, Vi sätter sänkningen av momsen och borttagandet av löneskatten högst på vår lista därför att de vid sidan av räntesänkningen är snabbt verkande instrument. Det är också viktigt att vi lär oss utnyttja verkningarna av tidsbegränsade skattesänkningar. Herr Sträng vill ju liksom aldrig resonera i sådana termer; skatteförändringar skall bara vara skattehöjningar. Tidsbegränsningen är viktig. Herr Sträng angrep redan första dagen våra krav på momssänkning med argument som att vi ville undergräva hans budget för 1972/73, trots att vi klart sade ut att om konjunkturen visar tecken att vända skall skatten återgå till tidigare nivå senast vid denna tidpunkt. Vårt förslag innebär en automatisk återgång, herr Sträng. Det är alltså ingenting särskilt roligt, det är mycket enkelt: det är på det sättet. Med herr Strängs egen tidtabell har ju konjunkturen redan börjat visa tecken att vända när den reviderade finansplanen skall behandlas, och då återgår med oppositionens gemensamma skrivning skatten till den högre nivån — med ett undantag, det vill jag säga för folkpartiets del: det inre stödområdet, som enligt vår uppfattning lär behöva sin särställning i fråga om löneskatten. Statsministern var i dag försiktigare än i går i TV. Han sade att oppositionens förslag kan kosta mellan 2,5 och 4 miljarder; jag hoppas att det inte var en felsägning. Kostar det 4 miljarder, då beror det helt enkelt på att åtgärderna måste ligga kvar så länge att underbalansering Nr 118 även i det skedet är motiverad. RT d : Onsdagen den Jag går in på ett av delförslagen, nämligen kravet att investeringsav 3 november: 1971 dragen skall vidgas till att gälla också näringslivets byggnader och inte — bara köp av maskiner och utrustning. Vi vet ju att nya maskiner inte Allmänpolitisk sällan installeras för att man skall få en rationellare produktionslinje och debatt då ofta tar bort arbetstillfällen. Industriministern sade så här på Verkstadsföreningen: När regeringen nu höjer investeringsavdraget från 10 till 20 procent så är det för att vi vill få fram en förbättrad arbetsmiljö ute på arbetsplatserna. Men varför tar man då inte med de nya byggnaderna? Det är oftast sådana som är nödvändiga för att man över huvud taget skall kunna få fram en tillfredställande arbetsmiljö; då når man också en positiv sysselsättningseffekt både under anläggningstiden och efteråt. Vi menar från oppositionssidan att för att bryta den olust som i dag återverkar negativt på investeringsviljan fordras det också ett beslut om en reform av skattesystemet. Själva förändringen kan inte komma omedelbart, men det är viktigt att det här sägs ut och beslutas av riksdagen redan i höst. Vi tycker att spåren av finansdepartementets sätt att arbeta förra gången ändå borde leda till att det nu blir en beredning med företrädare bl.a. för partierna i riksdagen men naturligtvis också för LO, TCO, SACO och andra direkt berörda.

Ett av argumenten har varit att regeringens förslag mer än våra hamnar på rätt ställe i samhället. Det skulle bara vara genom selektiva åtgärder som man kunde nå de rätta instanserna och de rätta personerna. Vi har inte bestritt att det behövs selektiva insatser — och vi har också stött dem som har satts in — men de är icke tillräckliga i dag. Det väsentliga är ju att avmattningen slår i ovanligt hög grad över hela näringslivet. I själva verket har den totala efterfrågedämpningen i ekonomin varit mycket kraftig, särskilt om man väger in de kommunalskattehöjningar som har skett och som har varit de största på nära 20 år. Regeringen säger att dess politik går ut på att främja industriinvesteringarna i stället för en allmän efterfrågan, men då missar man ju den gamla erfarenheten att det är mycket svårt att åstadkomma en investeringsuppgång i ett läge av vikande hemmakonjunkturer. Enligt den reviderade finansplanen från i våras räknade herr Sträng med en investeringsuppgång i industrin 1971 på 9 procent; han har då gått ned från de optimistiska 12. Nu visar konjunkturinstitutets höstrapport att det i själva verket synes röra sig om 3 procent. Det är ganska talande siffror. Att investeringsviljan är låg beror på många omständigheter som jag här har försökt beröra. Men det är klart att en väsentlig orsak är just den dåliga hemmaefterfrågan; man investerar inte när orderstockarna sjunker och kapacitetsutnyttjandet är dåligt. 21 En annan invändning som har riktats mot vårt förslag är att vi skulle stimulera importen. Finansministern menar att 40 procent av alla skattelättnader skulle gå till import och utlandsresor — det är en för hög siffra. Men det är klart att det ändå ligger något i den invändningen. Jag har två argument mot den. För det första är vi nu i en situation då bytesbalansen är hygglig men arbetslösheten hög och kapacitetsutnyttjandet dåligt. Vi har då ett utrymme för en mer expansiv inhemsk politik, och vi menar från oppositionen att det vore ett svek mot de arbetslösa att inte utnyttja detta utrymme, självfallet med stor vaksamhet på konjunkturens utveckling och även inför förhandlingar om valutapolitiken. För det andra kan man konstatera att regeringens varningar skulle ha större tyngd i en situation med fasta växelkurser. Jag går inte in på detaljerna där för att inte beröra det känsliga förhandlingsläget, men det är inget tvivel om att finansministern i sina kommentarer i det sammanhanget avsiktligt har underlåtit att upplysa allmänheten om en del av sanningen. Ett ytterligare argument som nämnts mot vårt krav på en expansiv ekonomisk politik tycker jag är litet mera generande för den som har framfört det. Det är herr Palme som anklagar oppositionen för att vilja undandra staten resurser och därmed omöjliggöra sociala insatser på skilda områden. Därmed är jag tillbaka där jag började, och där skall jag också sluta. Den socialdemokratiske finansministern herr Thorsson handlade ju efter mönstret att man skulle hålla igen på stimulanser just när konjunkturen är dålig. Ingen förebrår honom i efterhand för det, eftersom kunskapen inte var större på den tiden. Men nog gör det ett egendomligt intryck att möta en gengångare från det förflutna i dagens politiska debatt. En fristående ekonom kommenterade nyligen detta på följande sätt: ”Denna föreställning om att regeringen måste balansera statsbudgeten är sedan länge övergiven. Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin och Ernst Wigforss var på trettiotalet pionjärer för den numera allmänt godtagna uppfattningen att regeringens uppgift är att balansera ekonomin genom att omväxlande överoch underbalansera statsbudgeten.” Jag hoppas verkligen att statsministerns svar i televisionen för några veckor sedan inte gav uttryck för någon genomtänkt uppfattning. Om så skulle vara fallet har vi nämligen vår förste anti-keynesian på länge, en herr Thorsson pånyttfödd. Åt herr Thorsson sade man ibland: Skomakare, bliv vid din läst! Ingen begär väl att jag skall säga till herr Palme: Statsminister, stanna på din post! Men om det är så att herr Palme i dag vill föra debatten i herr Thorssons anda, skall det bli ett nöje att, bl.a. med de argument som Bertil Ohlin och Ernst Wigforss en gång utformade, försöka övertyga honom om det kloka och riktiga i en konjunkturstyrande, aktiv ekonomisk politik.